Fru talman! Efter att ha lyssnat på Lennart Andersson blir jag fundersam och undrar om han inte något har missuppfattat — kanske avsiktligt missuppfattat — strävandena bakom de krav som vi framför. Lennart Andersson citerade ur en motion, men den härleder sig i varje fall inte från centern, och jag skall därför inte kommentera vad som sägs där. Vi står bakom vår motion jämte den reservation som är avlämnad. Som jag framhöll i mitt inledningsanförande är avsikten med vårt krav att det skall tillsättas en utredning som undersöker i vad mån det finns behov av och kan vara lämpligt med en lag som anger grundläggande regler för ideella föreningar. En sådan lag skall inte på något sätt hindra föreningarna, men skapa vissa grundläggande garantier för medlemmarnas ställning. Jag jämförde med lagen om ekonomiska föreningar och pekade på att man när det gäller dem anser det viktigt att lagen omfattar medlemmarnas rättigheter och skyldigheter. Naturligtvis är medlemmarna i det fallet bundna genom viss ekonomisk verksamhet, och deras ställning kan därför i viss mån vara annorlunda, men principerna är desamma. Vi motiverar ju inte lagstiftningen för de ekonomiska föreningarna med att medlemmarna har misskött sig, utan de garantier som skapats genom lagstiftningen har tillkommit utan att man för den skull misstänker att det har förekommit missbruk på något sätt. Vad gäller relationen mellan ideella föreningar och deras medlemmar finns det utan tvivel exempel på problem. Här talas om demokratiska beslut, men i debatterna om kollektivanslutningen talar Lennart Anderssons partivänner med samma känsla om de beslut som sammanhänger med den och betecknar dem som demokratiska. I vår motion har vi tagit upp frågan med syftet att stärka både medlemmens och föreningens ställning. Om vi har en lagreglering som anger viktiga principer för medlemmarnas ställning, innebär detta att det skapas förutsättningar för en ökad tilltro till organisationernas förmåga att fungera och till deras verksamhet. Därigenom gagnar man både föreningarna och deras funktionärer. Syftet är alltså inte att reglerna på något sätt skall motverka föreningslivet, utan det är snarast fråga om att undvika att det ges anledning till vissa debatter om föreningarna som faktiskt skadar föreningslivet. Vi vill alltså både stärka medlemmarnas ställning och gynna föreningslivet i vårt land.
Fru talman! Jag vill först bekräfta för Martin Olsson att det citat jag gjorde ur en av de aktuella motionerna inte var ett citat ur en motion från centerpartiet. Jag lyssnade mycket uppmärksamt på Allan Ekströms inledningsanförande och begärde efteråt att han skulle lämna konkreta besked om i vilka organisationer det har inträffat några händelser som motiverar en lagstiftning. Jag kan nu konstatera att Allan Ekström både i sitt inledningsanförande och i sin replik nästan uteslutande talade om fackliga organisationer. Av den anledningen tycker jag faktiskt att motionerna är felrubricerade. Vi skulle alltså kunna sortera bort alla ideella föreningar förutom de fackliga organisationerna. Den rätta rubriken på motionerna borde då egentligen vara Lagstiftning mot fackliga organisationer. Men om detta är syftet, Allan Ekström, säg det då rent ut! Tala då om vilken lagstiftning ni vill ha gentemot de fackliga organisationerna! Om de fackliga organisationerna är det primära målet, då kan jag bättre förstå ett och annat separat yrkande i de olika motionerna. Då kan jag också förstå vilket syfte som ligger bakom, nämligen att minska de fackliga organisationernas inflytande. Det är helt uppenbart. Men om yrkandena skall gälla alla ideella organisationer, då får jag lov att säga att de framstår som mycket konstiga.
Fru talman! Lennart Anderssons påstående att jag skulle vara på krigsstigen bara gentemot de fackliga organisationerna är orättvist. Jag skall citera tre meningar ur mitt anförande: ”I högsta domstolens domar kan man hitta processer om uteslutning av medlem ur tandläkarförening, kennelklubb, båtklubb och mannekängförening. Beslutet om uteslutning kan även i sådant fall drabba den enskilde mer eller mindre hårt. I fallet med uteslutningen ur en båtklubb — för att nämna ett av fallen — gällde konsekvenserna tillgång till hamn och båtuppläggningsplats, anordningar vilka sannolikt tillkommit med stöd från det allmänna.” Jag har ingen ytterligare kommentar.

Fru talman! De ideella organisationerna är ett omistligt inslag i ett gott samhälle. De gör utomordentligt värdefulla insatser på en rad olika områden såsom i fråga om facklig och politisk verksamhet, idrott, religionsutövning och socialt arbete. Det är angeläget att slå vakt om mångfald och oberoende inom föreningslivet. Varje förening skall ha möjlighet att utveckla sin egenart. Staten skall uppmuntra, inte försvåra, ideella insatser i fria folkrörelser. I vissa situationer har frågan om den enskildes ställning gentemot organisationen aktualiserats. Det allvarligaste exemplet på att en organisation satt sig över enskilda människors rättigheter är kollektivanslutningen till politiskt parti. Men även andra likartade fall kan nämnas såsom organisationsklausul, och beslut om kollektiv sakförsäkring. I sådana fall är det nödvändigt att skydda den enskildes rätt. I en borgerlig trepartimotion föreslås en lag mot kollektivanslutningen. I olika motioner till årets riksmöte föreslår folkpartiet bl.a. ändring i grundlagen för att säkerställa den negativa föreningsrätten, förbud mot organisationsklausuler, förbud mot kollektiva sakförsäkringar utan individuell anslutning och förbud mot blockader av enmansföretag. Syftet med en ramlagstiftning för ideella föreningar kan i denna del tillgodoses med andra åtgärder. Vi gör dock bedömningen att en mer detaljerad reglering av ideella föreningars inre arbete i en samlad lagstiftning står i mindre god överensstämmelse med vår syn på de ideella föreningarnas integritet och oberoende. Vi har därför avstyrkt motionerna.

Fru talman! Jag vill gärna komplettera Allan Ekströms anförande på en punkt, och jag vill replikera vice ordföranden i lagutskottet genom att säga följande. Vårt förslag är ingalunda riktat mot de fackliga organisationerna. Jag vill ta ett typexempel och redogöra för en händelse som inträffade häromdagen inom statens invandrarverk. Det gällde en invandrarorganisation som hade årsmöte. Där avsatte man plötsligt den tidigare styrelsen och valde en ny. Det accepterades inte av den gamla styrelsen, utan man höll ett nytt årsmöte. Nu finns det plötsligt två stycken invandrarorganisationer med samma namn, bägge med så många medlemmar att de är statsbidragsberättigade. Jag skulle gärna vilja ställa en fråga till vice ordföranden i lagutskottet, tillika ordförande i kommunfullmäktige i Södertälje. Låt oss säga att det inom en idrottsklubb i Södertälje inträffar en kuppartad händelse som leder till att man plötsligt har två organisationer med samma namn — bägge med så stort antal medlemmar att de bör ha bidrag från kommunen. Tycker ändå inte Lennart Andersson att det finns anledning att se över denna fråga, så att exempelvis ett organisationsnamn är rättsligt skyddat för en ideell förening? Jag tycker det. Ett politiskt parti kan inte utan vidare anta ett namn, eftersom det finns regler om registrering och skydd för politiska partiers namn. Men något sådant skydd finns inte för ideella organisationer. Just det som inträffade med invandrarorganisationer inblandade visar behovet av lagstiftning till skydd för ideella föreningar.
Fru talman! Det var ju bra att lagutskottets ordförande deklarerade att det inte enbart är fackliga organisationer som avses i dessa motioner. När man lyssnar till Allan Ekströms inledningsanförande, som till tre fjärdedelar handlar om de fackliga organisationerna, kan man inte få något annat intryck än att motionerna i första hand är avsedda att begränsa de fackliga organisationernas verksamhet. Nu talar Per-Olof Strindberg om invandrarorganisationerna. Jag tycker inte att det var något särskilt väl valt exempel. Jag är inte alls övertygad om att man gör det lättare för invandrarna att bilda organisationer och hävda sina intressen genom att införa en alltmer detaljerad lagstiftning här i landet. Invandrarna får allt större hinder att övervinna, allt fler regler att lära sig innan de kan bilda sina föreningar och få i gång verksamheten. Detta gagnar inte de kommuner där invandrarna är bosatta och verksamma. Det behövs ett mycket nära samspel mellan invandrarorganisationerna och berörda kommuner. Beträffande det andra exempel som Strindberg tog upp, som gällde det fallet att t.ex. en idrottsförening skulle spricka och två olika organisationer bildas i fortsättningen, är mitt svar följande. Om motsättningarna i en förening är så stora att man inte ens kan enas om att välja en styrelse utan måste bilda en ny organisation, så löser man inte de motsättningarna med den ramlagstiftning som det talas om i de här motionerna. Om motsättningarna är så starka som Strindberg visar i sitt exempel, kommer vi ändå att få uppleva att det bildas två idrottsföreningar, trots att det har funnits en lagstiftning. Den lagstiftningen kommer inte alls att lösa de här problemen.
Fru talman! Det är verkligen inte lätt att göra vice ordföranden i lagutskottet nöjd. Jag ber om ursäkt för att jag tog just en invandrarorganisation som exempel. Det är möjligt att det var illa valt, men det var ett aktuellt exempel som jag hade framför mig. Här finns bland ideella föreningar en situation som är sådan att vi kan ha behov av en lagstiftning — definitivt inte för att försvåra deras verksamhet utan för att underlätta den och för att underlätta för det samhälle i vilket de verkar. Det skulle också gälla för en idrottsförening. Visst kan det inträffa i ideella organisationer — jag har tillhört många under årens lopp — att oenighet uppstår, och nog vore det väl ganska bra, Lennart Andersson, att ändå ha något stöd i lagen för hur man från samhällets sida skall behandla organisationerna i en sådan konfliktsituation.

Fru talman! Som jag framhöll i det föregående överläggningsämnet — det om ideella föreningar — gäller frågan här relationen mellan den enskilde, ”den lille mannen”, och staten, det allmänna. Och som jag nämnde då är utstakandet av denna gräns av fundamental betydelse för betygsättningen av rättsstaten Sverige. För ett antal år sedan slog myndigheterna till mot bilhandlaren Halvard Alvgaard i Vimmerby. Med utnyttjande av den enhälligt antagna betalningssäkringslagen krossade myndigheterna Alvgaards verksamhet. Han hade sedan 26 år tillbaka varit återförsäljare för Peugeot i Vimmerby. Efter två år visade det sig att myndigheternas tillslag saknat grund. Vid den tidpunkten hade Alvgaard enligt egen bedömning förlorat nära 2 milj.kr. I oktober 1984 slog myndigheterna till mot småföretagaren Roland Nilsson i Nybro, också denna gång med stöd av betalningssäkringslagen. Så småningom visade det sig att skattemyndigheterna även i detta fall varit ute helt i ogjort väder. Antag nu att min skildring, som jag hämtat ur dagspressen, är helt invändningsfri. I så fall har det allmänna genom oriktig myndighetsutövning tillfogat enskilda medborgare betydande skada av såväl ekonomisk som ideell natur. Staten har krossat deras ekonomi och utsatt dem för medmänniskornas ringaktning. Det är svårt att så här utifrån verkligen kunna sätta sig in i de drabbades situation när den var som värst. Vem skall då bära de ekonomiska konsekvenserna av att staten begått fel och handlat oriktigt under utövande av sin myndighetsroll med det maktspråk som följer därav? Skall den som utsatts för integritetskränkningen själv bära skadan eller skall denna bäras av oss alla gemensamt? I dag är rättsläget det att den enskilde själv har att bära skadan, såvida inte någon offentlig funktionär kan anses ha vållat skadan genom att ha handlat vårdslöst på ett ej alltför obetydligt sätt. Kan funktionären däremot icke klandras för sin myndighetsåtgärd, undgår staten att gottgöra den enskilde dennes skada. Är denna värdering, som ligger till grund för 1972 års skadeståndslag, fortfarande riktig? Det anser icke vi borgerliga, men det gör däremot socialdemokraterna. Den enskilde bör ligga närmare till än staten att svara för den skada som staten tillfogat honom — detta är ett uttryck för socialdemokratisk ideologi. Hur är situationen inom ett närbesläktat område, nämligen då myndigheterna fullgör sin serviceskyldighet med stöd av den nya förvaltningslagen? En person, A, övervägde att inropa en jordbruksfastighet — belägen i Ronneby kommun — på exekutiv auktion. Innan inropet skedde, diskuterade A med vederbörande kronofogde hur det förhöll sig med lantbruksnämndens tillstånd till förvärvet. Kronofogden uppgav då att det ej skulle vara några problem för A att i framtiden behålla fastigheten. Även om han fick avslag på sin ansökan hos lantbruksnämnden, kunde han — enligt kronofogden — ånyo förvärva fastigheten när denna såldes vid offentlig auktion. Upplysningen om innehållet i jordförvärvslagen var oriktig. Den som inropar jordbruksfastighet på exekutiv auktion måste avyttra den inom två år, om han ej utverkat tillstånd av lantbruksnämnden. Vid sådan avyttring — som i sista hand skall ske på offentlig auktion genom kronofogdemyndighetens försorg — får försäljaren inte på nytt uppträda som köpare, något som otvetydigt framgår av 17 § samma lag. A, som emellertid förlitade sig på riktigheten av kronofogdens besked om gällande rätt, inropade fastigheten vid den exekutiva auktionen. Sedan A kort tid därefter förvägrats förvärvstillstånd, ansåg han sig tvungen att sälja fastigheten. Genom denna fastighetsaffär åsamkades A skada för omkring 12 000 kr. A vände sig till justitiekanslern, som till att börja med slog fast att kronofogdens upplysningar om innehållet i bestämmelserna i jordförvärvslagen varit felaktiga — JK-Beslut 1983, C 13. För att skadestånd skall utgå enligt ssadeståndslagen fordras emellertid härutöver att den påtalade felaktigheten igt rum vid ”myndighetsutövning”. Det var det emellertid inte fråga om här. A fick därmed ingen gottgörelse alls från statens sida. I ett annat fall hade från gatukontoret i en kommun — det var Sundsvalls kommun -— lämnats den felaktiga uppgiften att en viss fastighet som varit föremål för försäljning varit ansluten till det kommunala va-nätet. Enligt köparen skulle köpeskillingen ha nedsatts med ca 20 000 kr., om han känt till att så i själva verket inte var fallet. Enligt högsta domstolen hade det felaktiga beskedet ej avsett innehållet i något beslut. Det hade inte heller rört något aktuellt ärende hos kommunen. Upplysningen hade således icke haft karaktären av förhandsbesked e. d. Inte heller i övrigt kunde upplysningen anses ha haft ett sådant samband med kommunens myndighetsutövning att det varit fråga om en åtgärd vid myndighetsutövning. Det grundläggande villkoret för skadeståndsansvar enligt skadeståndslagen var därmed enligt högsta domstolen inte uppfyllt. I dag får följaktligen den enskilde stå sitt eget kast, om han litar på en uppgift om innehållet i gällande rätt från myndigheternas sida. Det är nog fler än jag som finner det stötande att den enskilde i mina exempel själv måste bära den ekonomiska skada som uppstått genom att han förlitat sig på att myndighetens uppgifter om gällande rätt eller om något rättsligt faktum varit riktiga. Det är egentligen tragiskt att utskottet är så djupt splittrat i den här frågan, som — enligt vad jag framhållit flera gånger — ytterst gäller om det är den enskilde som ensam skall bära den ekonomiska skadan av ett felaktigt handlande från det allmännas sida eller om det bör vara vi alla tillsammans. I den skadeståndsrättsliga litteraturen används ofta termen pulvrisering för att uttrycka just detta att de ekonomiska konsekvenserna sprids ut på så många personer som möjligt . Socialdemokraterna kan emellertid inte ens tänka sig att låta nuvarande ordning bli föremål för förnyade överväganden, vilket vi borgerliga begärt. Rätten sitter i spjutstångs ände. Det allmänna kan slutligen driva affärsmässig verksamhet på samma sätt som vilken privat näringsidkare som helst. Det kan vara fråga om tillhandahållande av olika slags tjänster t.ex. inom kommunikationsområdet. Jag tänker då på SJ, televerket och postverket. Inom detta område borde staten — det kan man tycka — uppträda under samma betingelser som andra näringsidkare är skyldiga att göra enligt de lagar riksdagen stiftat t.ex. inom konsumentskyddsområdet. Spelreglerna skall vara desamma — det borde vara en självklarhet från rättvisesynpunkt. Men så är det naturligtvis icke. Även här har staten skaffat sig privilegier. Staten kan friskriva sig från ansvar och skadestånd på ett sätt som enskilda rättssubjekt icke har rätt att göra. Rätten sitter i spjutstångs ände — med socialdemokratiskt stöd. En Stockholmsadvokat upptäckte till sin förfäran att han uteslutits ur telefonkatalogen, såväl ur yrkesregistret som ur den vanliga delen. Händelsen är några år gammal. Advokatens omsättning minskade med betydligt mer än 100 000 kr. Var och en kan ju tänka sig vad det skulle innebära för en näringsidkare att bara försvinna ur yrkesregistret. Advokaten ville självfallet inte bära det ekonomiska ansvaret för det inträffade, till vilket han var helt utan skuld. Televerket bestred emellertid allt skadeståndsansvar, under hänvisning till en friskrivningsklausul i de allmänna villkoren för telefonabonnemang, som här går tillbaka till ett av regeringen fastställt telefonreglemente. Det var ostridigt att uteslutningen berott på slarv och vårdslöshet från televerkets sida. Domstolarna ansåg tyvärr att telefonreglementet på grund av dess offentligrättsliga karaktär inte kunde göras till föremål för jämkning enligt 36 § avtalslagen — en generalklausul som tar sikte på oskäliga och stötande avtalsvillkor. Advokaten fick alltså själv stå för det ekonomiska ansvaret för televerkets försummelser. Enligt de i telefonkatalogen intagna allmänna villkoren gottgör televerket direkta utgifter som uppstått till följd av fel eller försummelse med högst 2 000 kr. Begreppet ”direkta utgifter” har valts för att begränsa betalningsskyldigheten till utlägg av typen kostnader för resor och telefonsamtal och därigenom utesluta gottgörelse för värdebortfall som det här var fråga om . Om statens järnvägar missköter sig är situationen likadan. Den enskilde får bära de ekonomiska konsekvenserna av SJ:s försummelser såvitt angår personbefordran. Även om tåget ej alls skulle gå utan blivit inställt utan skäl eller om det skulle gå åt fel håll, är SJ fri från lagfäst ansvarighet gentemot den enskilde resenären. Skulle den enskilde däremot ha anlitat annat transportmedel, såsom båt eller flyg, skulle han ha kunnat få ersättning för liden skada. Detta framgår av 191 § sjölagen och 9 kap. 19 och 20 §§ luftfartslagen. Att SJ inte har förmåga att upprätthålla normal tågdrift vintertid har särskilt pendlarna från Uppsala verkligen grundligt fått erfara. Då kritik från deras håll riktats mot KO för att inte hävda den enskildes rätt på ett effektivt sätt, blir svaret, att det är självklart att de affärsdrivande verken skall följa samma spelregler som andra företag. Svaret innefattar emellertid samtidigt ett erkännande av att SJ i dag inte lyder under sådana spelregler. Nya överläggningar förbereds dock, får läsaren av Svenska Dagbladet den 16 februari 1987 hoppfullt veta, syftande till att stärka resenärens ställning ytterligare. Kanske SJ:s åtaganden t.o.m. kan utsträckas till att avse samma mått på ansvar som gäller för andra transportmedel. Men då får nog KO lägga på ett kol extra. Den gemensamma borgerliga reservationen utmynnar även här i en begäran om översyn av statens skadeståndsansvar. Det är beklagligt att socialdemokraterna även här uppträder till försvar för staten, dvs. för den starkare parten i rättsförhållandet. Det är däremot mycket tillfredsställande och betydelsefullt att de tre borgerliga partierna samlats bakom krav på översyn av gällande ordning i de hänseenden som jag berört i mitt anförande. Herr talman! Med hänvisning till vad jag har anfört, till reservationen och till de anföranden som mina borgerliga kamrater kommer att hålla, yrkar jag härmed bifall till den gemensamma reservationen.

Herr talman! Det nu aktuella betänkandet från lagutskottet behandlar flera skilda frågor rörande det allmännas skadeståndsansvar. I de delar som främst gäller affärsverkens ansvar hänvisar jag till mina medreservanter Allan Ekströms och Martin Olssons inlägg. Min uppgift är närmast att behandla problematiken kring det allmännas, dvs. statens, landstingens och kommunernas, skadeståndsansvar vid typisk myndighetsutövning. Problemet kan mera konkret beskrivas på följande sätt: Om en myndighet har fattat beslut eller vidtagit annan åtgärd som orsakat skada för en enskild medborgare, vem skall då ekonomiskt ansvara för skadan? Skall det vara skadegöraren, exempelvis staten, eller den skadelidande privatpersonen själv? Hur skall frågan lösas när staten står mot individen? Myndighetsutövningen har kraftigt utvidgats i takt med statsapparatens tillväxt. Risken för missbruk eller missgrepp har alltid funnits och kommer alltid att kvarstå. På senare år tycks dock myndighetsfelen ha ökat oroväckande. I vart fall har de blivit alltmer uppmärksammade. Därför har frågan om det allmännas skadeståndsansvar vid myndighetsutövning blivit allt viktigare. Gällande skadeståndsrätt och dess tillämpning är i praktiken alldeles för sträng och leder inte sällan till stötande resultat på den enskilde medborgarens bekostnad. Det är en bister verklighet för de människor som åsamkats skador genom myndighetsutövning. Några konkreta situationer kan belysa detta påstående. Skattemyndigheternas betalningssäkringar har ibland vållat stora skador för främst drabbade företagare, ibland med konkurs som yttersta konsekvens. Personer som skadats vid polisingripande kan orsakas stora kostnader, bl.a. genom förlorad arbetsinkomst. Att vara anhållen under 24 timmar vållar naturligtvis olägenhet och även skada för den enskilde. Husrannsakan orsakar ibland materiella skador som drabbar tredje man, exempelvis en hyresvärd. I samtliga dessa fall är möjligheterna att få skadestånd av det allmänna oftast helt obefintliga eller ytterligt minimala. Herr talman! Nu gällande skadeståndsregler återfinns främst i den allmänna skadeståndslagen. Huvudregeln är att en person, fysisk eller juridisk, som av oaktsamhet vållar annan person skada är skadeståndsskyldig. För det allmänna, dvs. stat, landsting och kommun, gäller skadeståndsansvar om fel eller försummelse förelegat. Dessutom föreligger skadeståndsansvar vid myndighetsutövning som orsakat skada för annan. Härav skulle man kunna förledas att tro att i princip samma skadeståndsregler gäller för den offentliga och den privata sektorn, men så är inte alls fallet. Det allmänna är nämligen ovedersägligen favoriserat i skadeståndsrättsligt hänseende på den enskilde medborgarens bekostnad. Denna förmånliga situation för stat, landsting och kommun har tillskapats genom att det i skadeståndslagen har införts flera regler som inskränker den enskildes rätt till skadestånd. För det första kan staten, även om en tjänsteman varit försumlig, endast åläggas ansvar ”om de krav har blivit åsidosatta som med hänsyn till verksamhetens art och ändamål skäligen kan ställas på dess utövning”. För det andra behöver staten endast betala ersättning för intrång i näringsverksamhet ”i den mån det är skäligt med hänsyn till intrångets art och varaktighet, felets eller försummelsens beskaffenhet och övriga omständigheter”. För det tredje slipper staten ersättningsskyldighet för skada som kunnat undvikas om den skadelidande fört talan om rättelse av det felaktiga myndighetsbeslutet. För det fjärde kan, om staten trots allt befinns vara skadeståndsansvarig, ersättningsskyldigheten jämkas, och då ända ner till noll. Denna beskrivning av gällande skadeståndslag visar i klartext att huvudregeln om statens, landstingens och kommunernas skadeståndsansvar är så kraftigt urholkad att man med fog kan fråga sig vad ansvaret i realiteten är värt för den enskilde medborgaren. I ett rättssamhälle måste naturligtvis både staten och den enskilde ta ansvar för sina handlingar. Men det är särskilt viktigt att staten bär ett generöst skadeståndsansvar för myndighetsutövning, där den enskilde medborgaren oförskyllt orsakas skada. I dag är det en alltmer utbredd uppfattning att staten inte tar ett rimligt skadeståndsansvar i dessa situationer. I flera fall kan det leda till allmänt stötande resultat. Enligt min uppfattning är nuvarande rättsläge oacceptabelt, och risken för underminering av allmänhetens tilltro till vårt rättssamhälle är uppenbar. Herr talman! Mot denna bakgrund föreligger ett akut behov av reformering av reglerna för det allmännas skadeståndsansvar. Utgångspunkten måste då vara att stat, landsting och kommun påtar sig ett generöst ansvar för skador som vållats enskilda medborgare genom myndighetsutövning. Till att börja med måste gällande begränsningsregler avskaffas. Sådana regler är ovärdiga den offentliga sektorn och även orättfärdiga vid jämförelse med den privata sidan, som saknar sådana begränsningar. Dessutom måste gällande huvudregel utvidgas. Den naturliga utgångspunkten bör vara att en enskild som tillfogats skada till följd av åtgärd eller annat handlande från det allmännas sida bör få ersättning för den skada han lidit. Det allmänna bör därför åläggas ett omfattande skadeståndsansvar för felaktig myndighetsutövning. Härmed avses då samtliga skadefall som oförskyllt drabbar den enskilde medborgaren. Denna skadeståndsrätt skall föreligga även om inte någon tjänsteman varit försumlig. Frågan om befattningshavaren varit försumlig eller inte får alltså inte påverka medborgarens rätt till skadestånd utan måste i stället bli en angelägenhet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Det nu föreslagna skadeståndssystemet är ingen revolutionerande nyskapelse. Motsvarande grundregel finns i den särskilda skadeståndslagen om ersättning vid frihetskränkning. Denna generösa grundkonstruktion bör utvidgas till att gälla hela området för myndighetsutövning. Samtidigt bör en del omotiverade begränsningar av det statliga skadeståndsansvaret avskaffas även i den särskilda lagen. Slutsatsen av det nu förda resonemanget blir följande. En parlamentariskt sammansatt utredning bör få till uppgift att göra en översyn av det allmännas skadeståndsansvar vid myndighetsutövning som vållat skada för enskilda och företag. Med förtur bör förslag framläggas för att förbättra enskilda medborgares skadeståndsrätt vid myndighetsutövning i form av tvångsåtgärder mot person, t.ex. gripande, eller mot egendom, t.ex. betalningssäkring. Herr talman! Med detta yrkar jag avslutningsvis bifall till reservationen till lagutskottets betänkande nr 16.

Herr talman! I fråga om det allmännas skadeståndsansvar har de tre icke-socialistiska partierna en gemensam reservation om att det bör göras en översyn. De båda föregående talarna har här angivit de viktigaste skälen till vårt ställningstagande. Det är samma ställningstagande som vi gjorde i betänkandet i fjol vid behandlingen av de här motionskraven. Jag vill därför bara kort anföra några synpunkter som vi i centern tagit upp dels i vår motion, dels i reservationen. Rätten till skadestånd är av största betydelse för den enskildes ekonomiska trygghet. I skadeståndslagen anges ju grunderna för skadeståndsrätten. Men när det gäller statens skadeståndsansvar i affärsmässig verksamhet finns det vissa regler som begränsar rätten till skadestånd. Med anledning härav har frågor om skadeståndsansvar för de statliga affärsdrivande verken under de senaste åren tagits upp i motioner av oss i centern. Det har gällt t.ex. järnvägens ansvar för dröjsmålskostnader, postverkets ansvar för försenade eller förkomna försändelser och televerkets ansvar gentemot abonnenter. Bakgrunden till motionerna och motionskraven på översyn av det allmänna skadeståndsansvaret har varit att det för statliga affärsdrivande verksamheter finns särskilda skadeståndsregler. Så t.ex. är postverket inte ansvarigt för förluster som har orsakats av försening under posthantering utom i vissa undantagsfall, nämligen vid försenade assurerade och rekommenderade försändelser eller assurerade paket. Förseningar vid postsorteringen har vi kunnat läsa om de senaste dagarna. Sådant förekommer då och då. Enligt min mening bör det i skadeståndshänseende råda likställighet mellan staten, när den driver affärsverksamhet, och enskilda näringsidkare. Det bör vara en naturlig utgångspunkt att den enskilde, konsument eller näringsidkare, har samma skydd och rätt till skadestånd oberoende om motparten är staten eller övrig näringsverksamhet. Staten bör i egenskap av avtalspart omfattas av tillämpningen av gällande lagstiftning på samma sätt som övriga som driver verksamhet. Friskrivningsklausuler bör enligt min mening inte få leda till att konsumentskyddet försvagas eller kringgås. Det är därför angeläget att det kommer till stånd en översyn av gällande regler. I majoritetens avslagsmotivering finner jag en passus anmärkningsvärd. Det står nämligen att utskottsmajoriteten än en gång vill stryka under att en skärpning av statens skadeståndsansvar för affärsmässig verksamhet är förenad med stora svårigheter och kan leda till betydande kostnadsökningar för allmänheten i form av exempelvis högre portoavgifter och dyrare järnvägsresor. Det argumentet är inte hållbart och får enligt min mening inte hindra att reglerna ses över. Det kan erinras om att motsvarande argument om kostnader inte brukar framföras eller godtas i andra sammanhang när det gäller att ge den enskilde konsumenten ett fullgott skydd. Mot den bakgrunden anser jag det viktigt att det görs en översyn av statens skadeståndsansvar. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till den gemensamma borgerliga reservation som har fogats till utskottsbetänkandet.

Herr talman! Det är bara några få månader sedan som vi förde samma debatt som denna här i kammaren. Efter att med uppmärksamhet ha lyssnat på de tidigare talarna måste jag konstatera att det är samma argument och samma ordval i dagens debatt som i debatten för några månader sedan. De motioner som vi nu behandlar är unika så till vida att de är uppe till behandling för andra gången under ett och samma riksmöte. Mot denna bakgrund, herr talman, skall jag försöka vara mycket koncentrerad i mitt inlägg. Låt mig börja med att säga några ord om affärsverkens ansvar. Martin Olsson har både tidigare och i dag berört det ansvar som SJ, postverket och televerket bör ha när det uppstår förseningar inom deras verksamhetsområden och när det gäller att ersätta den enskilde som på något sätt har lidit skada. Jag har tidigare från denna talarstol sagt att vi i majoriteten är öppna för en diskussion om storleken av den ersättning som affärsverken skall betala till de enskilda. Men vi har fortfarande samma uppfattning som förut, nämligen att skadeståndslagen inte är det mest effektiva instrumentet för att nå fram till målet. Vi anser att det är en otymplig väg att gå att lagstifta just på detta delområde. Det är mycket mer konstruktivt att söka åstadkomma en förbättring genom de avtal som i dag finns. Konsumentverket har då möjlighet att göra sin röst hörd gentemot affärsverken. I slutet på lagutskottets nu aktuella betänkande gör vi också en mycket positiv skrivning från majoritetens sida. Vi deklarerar där att vi inte har någonting emot en utveckling som innebär att konsumentverket kan få ett större inflytande över de här förhandlingarna och vara med och bestämma storleken på den ersättning som skall utgå till människor som har råkat ut för exempelvis att ett paket blivit förstört, ett brev försenats eller någonting annat i den vägen. När det sedan gäller de andra delarna av motionerna — det är frågan om rätt till ersättning på grund av felaktig myndighetsutövning — måste jag nog bara konstatera att vi för dagen har olika uppfattningar i den frågan. Jag vill först erinra om att den lag som kom till 1972 vidgade arbetsgivarens skyldighet att ersätta skada som hans arbetstagare vållar i tjänsten. Det var en mycket påtaglig utvidgning som då skedde, och det ansvar som staten har i dag är rätt betydande, får man lov att säga. I det betänkande som vi diskuterade för några månader sedan hade vi tagit in en mycket utförlig redovisning från justitiekanslern om hur han på statens vägnar handlägger de här ärendena. Justitiekanslern gav i sitt utlåtande till riksdagen det beskedet att han ansåg att de enskilda här inte lider någon skada, jämfört med vad som gäller vid annan lagstiftning, utan att den ordning som för närvarande gäller är till fyllest. Jag måste nu konstatera att motionärerna från andra partier inte delar JK:s uppfattning. Motionärerna anser att JK är alltför snäv i sina bedömningar. Av den reservation som är fogad till utskottets betänkande framgår klart och tydligt att motionärerna vill gå mycket långt — jag skall läsa upp ett citat.

Jag tvivlar på att motionärerna verkligen har tänkt sig in i vilka konsekvenser ett genomförande av det kravet skulle ha. Ett annat krav som reservanterna framför är att även en upplysning från en myndighet eller från en företrädare för en myndighet, dvs. en enskild tjänsteman, skall kunna tas till intäkt för att ge ersättning åt en enskild person. Här måste man ändå göra klart för sig vad som menas med myndighetsutövning. Om vi fortfarande håller fast vid att lagen gäller rätt till ersättning för myndighetsutövning, är det ju ett mycket långtgående krav om man vill utvidga lagstiftningen till att gälla även en upplysning från en enskild tjänsteman. Det här är två mycket långtgående krav. Bengt Harding Olson anför i debatten här i dag att de begränsningsregler som finns i lagstiftningen omedelbart måste avskaffas, likaså att den nu gällande huvudregeln måste utvidgas, osv. Jag delar icke de uppfattningarna. Jag anser att reservanterna för närvarande har gått alldeles för långt i sina krav på förändringar, att tiden inte är mogen för att vidta så långtgående förändringar.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
Herr talman! Utskottets vice ordförande ironiserar över att det är samma argument som framförs som när vi behandlade de här frågorna i höstas. Men det är likartade motioner och likartade reservationer, så det är naturligt att argumenten blir ungefär desamma. Och att frågorna behandlas två gånger under samma riksmöte är inte direkt motionärernas fel, utan det är arbetsordningen i riksdagen som gör att motioner kan skjutas över från våren till hösten. Det skall ju inte hindra oss att väcka nya motioner när vi åter har allmän motionstid. Den fråga som jag har tagit upp är det allmännas skadeståndsansvar i affärsverksamhet. Vi får komma ihåg att det allmännas verksamhet är mycket omfattande och av synnerligen stor betydelse för de enskilda. Vi arbetar mycket i vårt utskott med frågor om att stärka konsumentens ställning. Det gäller här ett exempel på brister i konsumentskyddet, och det är mot den bakgrunden vi tar upp de här frågorna. Lennart Andersson påpekar att majoriteten har skrivit rätt positivt, men det är uppenbart att majoriteten ändå inte vill vara med på något tillkännagivande. Det tillkännagivande vi vill göra för regeringen är ju att de här frågorna bör utredas med målsättningen att så likartade regler som möjligt skall gälla för det allmänna och för annan näringsverksamhet. När vi klart förordar en utredning har vi därmed inte i förväg sagt vilket exakt resultat utredningen skall komma fram till utan bara vilket mål man skall sträva efter att nå. Man bör pröva frågorna från utgångspunkten att skapa så långt möjligt likartade regler och därmed likartat konsumentskydd oberoende av om motparten är samhället eller privat näringsverksamhet.
Herr talman! Lennart Andersson efterlyste händelser som skulle tala till förmån för de behandlade motionerna. Jag nämnde faktiskt i mitt anförande fyra sådana fall. Jag hänvisar först till Halvard Alvgaard i Vimmerby. Med utnyttjande av betalningssäkringslagen krossade myndigheterna hans verksamhet och tillfogade honom en förlust på inemot 2 milj.kr. Ingripandet var alltså oriktigt. Min fråga är: Vem skall bära konsekvenserna av att staten begått fel och krossat denne man? Skall den som utsatts för integritetskränkning själv bära skadan, eller skall den bäras av oss alla gemensamt? Den man som litade på kronofogdens besked och tillfogades en skada på 12 000 kr. —- står den mannen närmare till att bära denna skada än staten, som lämnade upplysningen? Min gode vän advokaten i Stockholm som föll ur telefonkatalogen på grund av fel och försummelse från televerkets sida — bör han stå närmare till att bära konsekvenserna av televerkets försummelse än televerket självt? Det är riktigt att 1972 års skadeståndslag innebar en utvidgning av ansvaret i jämförelse med vad som dessförinnan gällde, vilket Lennart Andersson fullt korrekt påpekade. Men det var 14 år sedan, och värderingarna har hunnit ändras. Vad vi vill från de tre borgerliga partiernas sida är att man överväger, om inte tiden är mogen att uppfylla den grundläggande tesen, nämligen att den som orsakar skada står närmare till att bära konsekvenserna än den som oskyldigt drabbas av skadan.
Herr talman! Folkpartiet och socialdemokraterna har uppenbarligen olika uppfattning i denna viktiga och grundläggande rättssäkerhetsfråga. Tyvärr är det så, men det borde faktiskt intressera socialdemokraterna för sådana här skador kan drabba vilka människor som helst, både små och stora människor i samhället. Lennart Andersson säger att det inte har hänt något nytt i ärendet. Men följer man bara vad som står i tidningarna — och det är väl inte lögn alltsammans — kan man se hur det ena fallet efter det andra rullas upp och visar att ekonomiska tragedier kan inträffa på grund av felaktig myndighetsutövning. Och Lennart Andersson, det är väl att ta i att säga att våra motioner inte är genomtänkta. Det kunde möjligen sägas om min enskilda motion tidigare, men nu är detta faktiskt en partimotion och den är genomtänkt, även av partiledaren. Jag skall fråga honom om han tänkt igenom denna motion mindre än andra partimotioner. Sedan kommer Lennart Andersson med ett argument som möjligen skall betraktas som dräpande, nämligen att JK fått tillfälle att yttra sig och att han inte hade något att erinra. Nej, det tror jag det. Men jag har mycket att erinra mot JK:s handläggning av olika ärenden, när han rent av förslösar statliga medel. Det sade jag i förra debatten, och jag skall inte uppta tiden med det nu. JK utgår ju i sin uppfattning från den lag som gäller. Hans skyldighet är att tillämpa lagen. Det är vi som skapar den och han skall följa den. Det är riktigt, Lennart Andersson, att vi kräver ett strikt ansvar, ett som jag föredrar att kalla det generöst skadeståndsansvar från statens sida. Det är tydligen att gå långt, men det är inte att gå för långt. Jag vill gärna understryka vad Allan Ekström sade. Vad det handlar om är vem som skall stå för skadan i en situation där den enskilde inte har gjort det minsta fel, där den enskilde helt oförskyllt lider skada. Kan Lennart Andersson förklara varför en person som har varit anhållen och suttit inlåst i 24 timmar inte skall få minsta ersättning? Är det verkligen att gå för långt att begära det? Det är det inte, i varje fall inte i folkpartiets Sverige.
Herr talman! Jag vill bara göra två korta anmärkningar. Allan Ekström har vid ett par tillfällen anfört som exempel den advokat som inte fick sitt namn infört i telefonkatalogen. Jag har i dag sagt att vi när det gäller ersättningar i affärsmässig verksamhet är mycket öppna för att diskutera storleken på den ersättning som skall utgå i de aktuella fallen. Vi tror inte att just skadeståndslagen är det mest effektiva instrumentet att ta till i den del av frågan som vi nu debatterar. Vi skall gärna i fortsättningen vara med och diskutera hur advokaten och andra skall kunna få rimlig ersättning, men jag tror inte att det är skadeståndslagen som skall tillämpas. När det gäller den bilförsäljare i Vimmerby vars fall har åberopats här ett par gånger vill jag bara kort konstatera att det pågår en särskild process i det ärendet, och jag tror att det är den bästa formen för att tillrättalägga just det fallet. Bengt Harding Olson är mycket kritisk mot JK och JK:s uppfattning i dessa frågor. Det har ju Bengt Harding Olson rätt att vara. Men jag menar att det är JK som har fått statens uppdrag att handlägga dessa frågor. Upptäcker JK i sin handläggning att den nuvarande lagstiftningen är otillräcklig och att den skulle behöva kompletteras och förnyas, utgår jag från att JK framför detta tillregeringen och att vi då får förslag om förbättringar av lagstiftningen. Men när vi har en så hög jurist som JK som handlägger dessa frågor, upplever jag detta som en garanti för att han också granskar hur långt den nuvarande lagstiftningen sträcker sig och om den är tillräcklig.
Herr talman! Sedan vi senast handlade detta ärende har det faktiskt hänt åtminstone en ny sak som det finns anledning att erinra Lennart Andersson om, nämligen att vi i lagutskottet har beslutat om att vi skall göra en utredning på det skadeståndsrättsliga området — en ny utredning är alltså tillsatt. Den skall se över de ideella skadestånden —skadeståndens storlek och beräkningen av dem. Då tycker jag att det skulle ligga extra nära till hands att i denna nya situation säga, att skall man nu titta på skadeståndsrätten i detta avseende, då kan man ta tillfället i akt att titta på det allmännas skadeståndsansvar. Det är faktiskt det enda som begärs här.

Därför tycker jag att det hade varit mycket generöst av Lennart Andersson och socialdemokraterna att i vart fall tillstyrka en översyn av dessa frågor. Låt mig slutligen säga att jag inte tycker att Lennart Andersson skall använda JK som något slags husgud. JK har nämligen statens uppdrag att sköta dessa frågor. Och vi har ju förstått att statens intresse inte är så stort av att visa generositet mot de enskilda medborgarna i dessa avseenden. De som skall driva dessa frågor och som har ett viktigare uppdrag är vi riksdagsledamöter. Vi har folkets uppdrag, och det är mycket viktigare än statens

Herr talman! I näringsutskottets betänkande nr 18 behandlas vissa anslag inom utrikesdepartementets område som berör bl.a. organisationer för internationell handel och exportfrämjande verksamhet. Samtidigt har utskottet behandlat fyra motioner rörande exportfrämjande. Sveriges Exportråd har under det senaste decenniet ansetts vara det centrala organet för det statligt stödda exportfrämjandet. En långsiktig strävan att främja de svenska exportföretagens export har tagit sig uttryck i en anslagsutveckling, som i allmänhet har inneburit en realt oförändrad nivå, med undantag för år 1981 då exportfrämjandet tilldelades ett engångsanslag på 30 milj.kr., varigenom anslagsnivån höjdes. Denna utveckling bryts nu genom årets budgetförslag, som enligt Exportrådets egna beräkningar för 1987/88 kommer att motsvara en reell minskning med åtminstone 15-20 milj.kr. I detta belopp ligger också en mindre reserv för kursförluster. Konsekvenserna av regeringens förslag torde bli besvärande, såväl för Exportrådets och handelskontorens verksamhet som för statsmakternas hittills uttalade politiska strävanden att främja svensk export. I motion N378 har Erik Hovhammar och jag uppmärksammat problematiken. Vi konstaterar att den koncentration av det statliga exportfrämjandet som finns i våra nordiska grannländer saknas i vårt eget land. De svenska statsmakterna skulle enligt vår mening kunna underlätta ett effektivt långsiktigt och samordnat svenskt exportfrämjande genom att låta en större — Prot. 1986/87:89 del av statens anslag på området i fråga kanaliseras genom Exportrådet. Som 18 mars 1987 ett första steg kunde 20 milj.kr. omfördelas för budgetåret 1987/88 från vissa anslag under industridepartementets huvudtitel. Motionen utmynnar därför i ett yrkande med denna innebörd. Därmed skulle det reala värdet av de anslag som går till Exportrådet i stort sett kunna bibehållas genom vårt förslag. Som framgår av motionsyrkanden i vår kommittémotion rörande besparingar inom industridepartementets område har vi redovisat förslag som skapar det statsfinansiella utrymmet för den föreslagna omfördelningen. Vidare sammanhänger vårt förslag med den omstrukturering som vi föreslår skall ske av industriverket och som vi tagit upp i en motion som vi väckt med anledning av den näringspolitiska propositionen. Som framgår av reservation 3 har vi också anslutit oss till ett centerkrav som går ut på att främja svensk export av reningsteknik. En sådan export till vissa länder i Östersjöområdet skulle kunna leda till en förbättring av miljösituationen. Dessa ambitioner ligger väl i linje med de förslag om ökad internationell samverkan på miljöområdet som vi redovisat från vårt håll i den moderata partimotionen om åtgärder för en förbättrad miljö. Herr talman! Jag ber att med det anförda få yrka bifall till reservationerna 1 och 3.

Herr talman! Vi har blivit alltmer medvetna om konsekvenserna i vårt land av miljöförstöringen i omgivande länder. Inte minst har Sverige drabbats av miljöskador som följer av utsläppen från Östeuropa. Våra vänner i centerpartiet har motionerat att man därför från statens sida borde vara beredd att ta något större risker när det gäller export av svensk energiteknik till Östeuropa. Vi har mycket god teknik för att rena industriutsläpp från de miljöfarliga delarna. Jag tycker att det är väl motiverat att riksdagen tar ett beslut i enlighet med det förslag som centerpartiet har väckt. Jag vill därför yrka bifall till reservation 3.

Herr talman! Sveriges export utgörs i stor utsträckning av produkter från vår skogsindustri. En betydande del av våra exportinkomster kommer från massa-, pappers-, och sågverksindustrin. Exportvärdet av träprodukter skulle väsentligt kunna ökas, exempelvis genom offensiva exportinsatser inom trähusbranschen och småhusindustrin. De senaste åren har småhusbyggandet minskat i landet. Kapaciteten inom småhusindustrin är därför större än behovet inom landet. Det har fått till följd att många arbetstillfällen och företag inom småhusindustrin försvunnit eller hotas. Konsekvenserna för enskilda människor eller orter blir kännbara. Det har vi flera exempel på. Mot den bakgrunden menar centern att möjligheterna till export av småhus måste förbättras. Den marknad som finns i t.ex. Västeuropa måste utnyttjas. Men det förutsätter att staten genom exportfrämjande åtgärder via Exportrådet prioriterar småhusindustrin. Det sker i dag inte på ett sådant sätt 161 som vi anser vara möjligt. Det är den situation som vi i centern tagit upp i reservation 2. Jag yrkar bifall till reservation 2. En annan del som berörs i det här betänkandet är export av reningsteknik. Det står i dag klart att praktiskt taget alla stora miljöproblem har internationella dimensioner. Miljöproblemen förorsakas eller förvärras av utsläpp från andra länder, nära och fjärran. Det enskilda landet som drabbas kan inte alltid självt lösa problemen, utan det kan bara ske genom internationellt samarbete. Sverige skall vara pådrivande i det internationella miljöarbetet, och det är viktigt att miljöaspekterna byggs in i den allmänna samhällsutvecklingen. Det är uppenbart att finansieringsoch valutaproblemen i vissa av Europas länder förhindrar effektiva åtgärder. Bristen på åtgärder drabbar både dessa länder själva och miljön i andra länder, däribland Sverige. Detta gäller i första hand det akuta behovet av åtgärder i Östeuropa. Den bästa tillgängliga reningstekniken finns i väst, men den behövs lika mycket i öst. Från centerns sida har vi här i riksdagen och i Nordiska rådet framfört förslag om att inrätta en ekonomisk fond för att få resurser för att komma till rätta med Europas luftföroreningsproblem. Riksdagen har bifallit det centerförslaget, men regeringen har underlåtit att driva frågan vidare internationellt, trots att det finns ett stort intresse bland de europeiska länderna. Utöver den internationella luftvårdsfonden bör stater, exempelvis Sverige, kunna lämna utrymme för exportkreditgarantier för export av utrustning och reningsteknik. Från svensk sida har vi ett särskilt stort intresse att något görs för att begränsa luftföroreningsutsläppen och utsläppen i Östersjön. Vi skulle därför kunna styra exportkreditgarantier till sådana åtgärder som främjar miljön. Det skulle bli möjligt om nuvarande grunder för utfärdande av s.k. s-garantier tillfördes ett miljöpolitiskt motiv. Då skulle de svenska företagens möjligheter att exportera varor och tjänster på reningsteknikens område till berörda länder kunna förbättras. Sådana åtgärder, som visserligen innebär ett stort risktagande från statens sida, kan vara samhällsekonomiskt motiverade. Herr talman! Jag yrkar därmed också bifall till reservation 3.

Herr talman! I utskottets behandling av de anslag inom utrikesdepartementets område som går till exportfrämjande åtgärder har vi från samtliga partier varit ganska överens. I betänkandet finns några mindre reservationer. De gäller bl.a. frågan om ytterligare några miljoner som skulle överföras från andra anslag till Sveriges Exportråd och vissa ytterligare satsningar på exportfrämjande åtgärder för småhus. Vi har också frågan om man i garantisystemet skall bygga in särskilda möjligheter att satsa på export av svensk reningsteknik. Jag vill börja med att yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på de tre reservationer som finns fogade till betänkandet. Sten Svensson sade att anslagen till exportfrämjande åtgärder är viktiga och att de under ett antal år har hållits oförändrade realt sett, men att regeringen inför detta budgetår föreslår vissa minskningar. Detta uppfattar — Prot. 1986/87:89 moderaterna som besvärande och vill överföra vissa anslag från industride 18 mars 1987 partementets område för att därmed öka anslaget till Sveriges Exportråd. Jag vill då säga att de anslag som i så fall skulle överföras från andra departement, främst industridepartementet, inte innebär några renodlade tillskott till den exportfrämjande verksamheten. En betydande del av dessa anslag i industridepartementet går nämligen redan till exportfrämjande åtgärder — det sker visserligen under särskilda program, men de går dock till exportfrämjande åtgärder. Den här frågan har prövats tidigare, men vi har då inte funnit anledning att göra denna typ av överföringar. Det erfordras också sådana branschåtgärder som det här är fråga om och som man vill satsa på inom industridepartementets ram, och utskottsmajoriteten har därför yrkat avslag på förslaget om överföringar av medel från industridepartementet. Även om det nu sker en dämpning av anslagen till exportfrämjande åtgärder, kan vi väl vara överens om, Sten Svensson, att det faktiskt inte räcker med att avsätta ett antal miljoner till särskilda statliga åtgärder för att exporten skall fungera. Det viktigaste är ju att det i landet förs en ekonomisk politik, som gör att exporten fungerar utan statliga stödåtgärder av någon mera betydande omfattning. Ingen kan förneka att exporten nu går bra. Vi har ett mycket betydande exportöverskott. Därför har vi i näringsutskottets majoritet sagt oss att det trots allt är acceptabelt att det nu sker en dämpning av de statliga subventionerna till företagens exportsatsningar. Vi måste ju också se till behovet av att minska anspråken på ökade anslag, eftersom det ju är fråga om skattebetalarnas pengar. Det är ytterligare ett skäl till att vi inte velat öka anslaget till Sveriges Exportråd. Frågan om exportstöd till småhusindustrin är viktig. Jag har själv utrett den. Det var för några år sedan, då småhusindustrin hade det verkligt svårt. På basis av det utredningsbetänkande som förelåg föreslog den socialdemokratiska regeringen vissa satsningar som inte hade förekommit tidigare under de borgerliga åren. Vi fick alltså fram ett stöd, och det har gjort nytta, även om det inte fullt ut kunde kompensera för den strukturkris som småhusföretagen hade på hemmaplan. Dessa anslag har vi fortfarande kvar. Nu vill centerpartiet öka dem ytterligare, detta i ett läge när det faktiskt börjar se betydligt ljusare ut för småhusföretagen. Den inhemska marknaden blir bättre och bättre, och man kan därför säga att kravet från centerns sida på sätt och vis kommer några år för sent. Efter en total avvägning och med tanke på att småhusindustrin nu har det förhållandevis bättre vill vi inte gå med på ytterligare ökningar och yrkar därför avslag också på den reservationen. Till slut vill jag ta upp möjligheterna att använda de särskilda exportkreditgarantierna för export av svensk reningsteknik. Det är en helt ny princip som man för fram i centermotionen. Man kan naturligtvis mycket väl diskutera dessa angelägna frågor ur miljöskyddssynpunkt, särskilt om exporten skulle riktas till Östersjöstaterna och då i första hand Polen. Men det är som sagt fråga om en helt ny princip, och den kan inte utan vidare föras in i garantisystemet utan måste först prövas ordentligt. Utskottsmajoriteten har inte varit helt avvisande på den här punkten utan sagt att utskottet för närvarande inte är berett att ställa sig bakom en sådan 163 förändrad grundprincip när det gäller de särskilda exportkreditgarantierna. Det är inte självklart att man skall jobba med exportkreditgarantier i detta sammanhang — man kanske skall tänka sig andra former av stöd, exempelvis till Polen. Jag kan upplysa kammarens ledamöter om att om jag eller en bank har en fordran på Polen som vi i dagens läge skulle vilja bli av med, så får vi inte mer än 40 960 av denna fordran. Det är alltså inte, som det sägs i reservationen, fråga om att exportkreditgarantisystemet skulle ta något större risker, utan i stort sett är det nog hundraprocentiga risker. Då tycker inte jag att man skall använda exportkreditgarantisystemet. Vill man hjälpa till att röja upp i Polens nedgångna miljö, får man nog tänka sig u-hjälp eller något liknande. Därför har vi inom utskottsmajoriteten inte velat rasera grundprinciperna för exportkreditgarantisystemet genom att tillstyrka motionen utan yrkat avslag på den. Med detta, herr talman, ber jag än en gång att få yrka bifall till näringsutskottets hemställan.
Herr talman! Jag vill understryka för Lennart Pettersson att vi måste se dessa frågor långsiktigt. En mängd steg måste tas av ett exportföretag innan det kan registrera en exportorder. För det första är det viktigt för Exportrådet att bygga upp en långsiktig relation med exportföretagen, så att man kan vara med i alla situationer och skaffa sig styrka inför de konjunkturväxlingar som det finns anledning att räkna med framöver. Även om det kan synas gå bra för tillfället, så vet vi av erfarenhet att situationen snabbt kan förändras. För det andra är det viktigt att man koncentrerar verksamheten hos Exportrådet, så att vi får det bästa resursutnyttjandet. Då kan det vara av intresse att jämföra med de övriga nordiska länderna. I Finland t.ex. har man lagt upp det så att motsvarigheten till vårt exportråd redan disponerar ett i absoluta tal betydligt högre statligt anslag än vad det svenska Exportrådet gör. Även i Danmark överstiger det exportfrämjande anslaget det svenska. Detta visar att det är viktigt att koncentrera det statliga exportfrämjandet till en myndighetsfunktion som kan samordna och effektivisera stödet, så att man undviker den uppsplittring som i dag kännetecknar den svenska uppläggningen. Detta bör man också ha i minnet när man bedömer vårt motionsförslag.
Herr talman! Lennart Petterson säger att vi skulle vara för sent ute, när vi pläderar för ökade exportsatsningar när det gäller småhus. Vi skulle vara för sent ute därför att det nu blir ökad avsättning inom landet. Det blir det naturligtvis om vi kommer att bygga mer och det därigenom finns ett stort behov av småhus. Men jag vågar påstå att det aldrig kan vara för sent att satsa på åtgärder för att underlätta exporten av trähus. Den branschen har förändrats. Man har naturligtvis minskat kapaciteten genom konkurser och nedläggningar av husfabriker. Men bland de enheter som finns kvar har man en stor outnyttjad resurs. Det finns alltså kapacitet för att klara av en ökad export. Beträffande exportkreditgarantisystemet när det gäller ny teknik vill jag — Prot. 1986/87:89 säga att det är en bedömningsfråga huruvida det är ett något ökat risktagande 18 mars 1987 eller ett hundraprocentigt risktagande. Förhållandena kan ju förändras. Vad vi är angelägna om är att vi skall kunna använda den teknik vi har i Sverige för att hjälpa till att åstadkomma bättre förhållanden inom miljövården. Det är ju ett angeläget område. Vi inom centern beklagar att regeringen, trots riksdagens bifall till vår tidigare motion, inte driver frågan om en fond för vissa ekonomiska resurser till installationer av reningsutrustningar. Det vore angeläget att få veta om Lennart Pettersson känner till när regeringen tänker driva den fråga som riksdagen har beslutat om.
Herr talman! Frågan om en speciell fond för bistånd beträffande reningsteknik faller inte inom näringsutskottets område, utan det är jordbruksutskottet som har det ärendet. Jag känner inte till närmare detaljer i frågan, men jag utgår från att regeringen, då den har fått en beställning från riksdagen, efter bästa förmåga försöker att arbeta i enlighet med denna beställning. Om jag inte helt missbedömer vår energiminister — och vi vet ju att hon är en utomordentligt energisk person i dessa frågor — så är hon mycket engagerad i frågor som har att göra med luftföroreningar och liknande som kommer in över vårt lands gränser. Detta är faktiskt vårt stora miljöproblem i Sverige — inte de luftföroreningar som vi producerar inom landet. Det är klart att regeringen arbetar på bred basis. Även om vi inte satsar på den tanke som har förts fram i centermotionen, nämligen att vi skall använda kreditgarantisystemet för export till exempelvis Polen av utrustning för att bekämpa luftföroreningar, innebär inte detta att socialdemokratin är ointresserad av dessa problem. Det har förts många överläggningar i dessa frågor. Det är emellertid inte självklart att just dessa system skall användas, och jag har ju framhållit att ett land som Polen knappast är hjälpt av kreditgarantier. Det bör i stället handla om rent bistånd med tanke på de trassliga affärer som Polen har. I övrigt vill jag säga till Sten Svensson beträffande hans uttalande att både Finland och Danmark satsar mer av skattebetalarnas pengar på stöd till statliga subventioner till exportfrämjande åtgärder, att detta är en sak för sig. Jag tycker att Sten Svensson som moderat snarast borde vara glad över att den svenska exporten går bra samtidigt som den svenska regeringen verkligen hushållar med skattebetalarnas pengar. Så länge vi har en så god exportsituation får man väl ändå acceptera den lilla neddragning i reella termer som regeringen här föreslår i budgetåtstramningens namn. Jag ber alltså att än en gång få yrka bifall till näringsutskottets hemställan.
Herr talman! Jag underströk alldeles nyss att det var fråga om en effektivisering av de medel som totalt står till buds — inte en fråga om att plussa på, utan att göra en omfördelning så att vi får ett bättre resursutnyttjande. Det var huvudpoängen. Sedan tycker jag också att Lennart Pettersson ger en alltför glättad bild. Om man läser i budgetpropositionens bil. 5, s. 113 ser man att utrikeshan 165 delsministern säger: ”Långsiktig balans i de samlade svenska utrikesaffärerna har ännu inte skapats. Det är därför väsentligt att ansträngningarna att nå dithän inte avtar.” Jag tycker att konsekvensen av den insikten rimligen borde vara att man företar en sådan förstärkning som vi har föreslagit i vår motion genom denna omfördelning.

Herr talman! NU:s betänkande nr 19 behandlar en rad anslag för energiändamål. Om flertalet anslag råder enighet, så dock inte när det gäller ersättning för försenad idrifttagning av kärnkraftsreaktorn Forsmark 3. I denna fråga råder en lång och varaktig söndring. Centern och vpk har envist hävdat att det inte finns godtagbara grunder för den ersättning på ca 1 060 milj.kr. som hittills har utbetalats till Forsmarks Kraftgrupp AB. Jämförs denna summa med det genomsnittliga priset på hittills producerad ström från Forsmark 3 kan vi konstatera att Forsmarks Kraftgrupp AB hittills fått ut ersättning i samma storleksordning som de marknadsmässiga intäkterna från hittills producerad elström från Forsmark 3. Det är ett minst sagt fantastiskt resultat med tanke på att Forsmark 3 togs i drift vid just den tidpunkt som CDL, som på den tiden var kraftbolagens centrala driftsledning, i sitt yttrand&till energikommissionen ansåg vara den optimala tidpunkten, nämligen mitten på 1980-talet. Jag måste ställa frågan: Vad är det för inflytande som kraftintressena har i Sveriges riksdag, eftersom de kan få till stånd dessa fantastiska avtal? Samtidigt som de startar ett kärnkraftverk, vid den tidpunkt som kraftindustrin bedömt som optimal, lyckas de få ut ersättning från skattebetalarna för försenad idrifttagning som nu, cirka två år efter idrifttagningen, uppgår till över en miljard. Det är faktiskt svårt att hitta ett exempel på värre missbruk av skattemedel. Jag har tidigare upprepade gånger i denna kammare påpekat de uppenbara brister som finns i det avtal som ger Forsmarks Kraftgrupp AB dessa generösa ersättningar. Ett exempel är att viss del av ersättningen utgår efter kostnaden för el producerad i gasturbiner — detta trots att kärnkraft praktiskt taget aldrig är aktuell för att ersätta gasturbinkraft. Samtidigt som kraftindustrin har fått ersättning för elström som den inte — Prot. 1986/87:89 har kunnat producera i Forsmark 3 har den fått skatterabatt för att kunna 18 mars 1987 sälja mer ström från de kraftverk som varit i drift. Under 1985 och 1986 har kraftindustrin fått inte mindre än 425 milj.kr. i skatterabatt för att kunna öka sin elförsäljning. Ingen kan undgå att förundras över denna generösa dubbelkompensation. Än obegripligare blir denna miljardrullning om vi beaktar att den betydligt billigare kraftvärmen till dels varit lagd i malpåse samtidigt som kraftindustrin har fått ersättning enligt kostnaderna för den mycket dyrare kondenskraften. Till detta skall läggas att skatterabatten på kärnkraftsel till viss del har medfört att inhemska bränslen har konkurrerats ut. Användningen av biobränslen har alltså minskat på grund av dessa felaktiga ersättningsregler och felaktigt tillämpade skatterabatter. Generositeten gentemot kärnkraften är påtaglig i praktiskt taget alla sammanhang. Ett annat exempel i det betänkande som vi nu behandlar är hur avvecklingskostnaderna avseende forskningsreaktorerna i Studsvik blir ersatta. Tar vi med de medel som på tilläggsbudget II föreslås bli anvisade har snart 100 milj.kr. anvisats för att avveckla dessa små burkar i Studsvik. Det är aldrig någon diskussion om huruvida vi skall bevilja pengar i dessa sammanhang. Jag håller med om att vi måste avveckla de farliga anläggningarna på något anständigt sätt — men om de kostnaderna är det aldrig någon diskussion! Jämför vi med den debatt som riksdagen förde strax före jul om att anslå några futtiga miljoner för att förlänga bidragen till solenergi och biobränsle, kan vi konstatera att det då gick att till nöds plocka 10 milj.kr. från andra angelägna tekniska projekt för att försöka täcka några månaders förlängning avseende solenergi — och mer tycks det inte bli. När det gäller biobränseln hålls inte ens de löften som gavs här den 15 december. De löftena var värdelösa när vi kom till januari månad. I december sades det att bidrag skulle utgå till biobränsleanläggningar om ansökningarna var inlämnade till nyår. Nu sägs att det inte finns några pengar. Det här är ett konsekvent handjande från regeringen. I varje läge främjar man den storskaliga elproduktionen, kärnkraften, och motarbetar den förnyelsebara energin, de småskaliga projekten. Även om miljöoch energiministern står i den här talarstolen, och ännu mer i talarstolar ute i landet, och talar vackert om detta är handlandet helt katastrofalt i detta avseende. Naturgasen — det är i och för sig bra att den introduceras i Sverige — har nu i själva verket en viss framtid, mer det beror på en enda sak, nämligen att Vattenfall är huvuddelägare i Swedegas. Man skulle i stort sett kunna säga att med nuvarande energipolitik och med nuvarande regering skall inget energislag egentligen göra sig besvär på svensk energimarknad om inte Vattenfall är huvudägare. Vattenfall skall snart göra allting. Den enda konsekventa linje jag hittills kunna finna i den socialdemokratiska energipolitiken är att det finns en som styr och en som tilldelas uppgiften att handla i 167 svensk energipolitik, och det är Vattenfall. Det är förskräckande att se den maktstruktur som här utvecklas. Den ena stunden går regeringen ut och skäller på Vattenfall och säger att man där är ointelligent och inte förstår vad man borde göra, och sedan överlåts forskningsansvar och delar av BFR:s verksamhet till Vattenfall osv. Naturgasen kommer säkerligen att införas i Sverige nu — Vattenfall är ju med, och regeringen står bakom och viftar på svansen. Det är i och för sig bra, men det finns ett problem. Även naturgasen förorsakar dryga kostnader när den skall introduceras, och någon måste bära dessa kostnader under ett antal år. Vattenkraften kommer, om ingen ändring sker, att få betala det lika väl som kärnkraften. Men det kommer att innebära en ny marknadsperiod, där naturgasen till varje pris skall köpa sig andelar i svensk energimarknad. Det kommer fortfarande att vara stora svårigheter för inhemska bränslen. Solenergin kommer t.ex. att ställas på undantag, eftersom energimarknaden har stort överskott på energi och någon stark aktör med regeringens goda minne kan styra energimarknaden till just de energislag som passar de storskaliga och politiska energisystemen. Jag hoppas att det någon gång skall gå upp för svenska folket hur orimlig denna maktstruktur är, hur litet av verklig energipolitik som regeringen och riksdagen egentligen driver. Det är i stort sett regering, industri och kraftindustri som styr. Det är den skrämmande sanningen. Centerpartiet har en annan reservation till betänkandet som gäller Ranstad. Vad som skall göras i nuläget är vi ganska överens om, men det är viktigt att ge klara besked om vilka målsättningarna är. Vi säger i reservationen när det gäller återställningsarbetena för Ranstadsområdet, där alunskiffer tidigare har brutits: ”Staten skall ansvara för återställning av och ha framtida driftansvar för områden som innehåller miljöstörande lakrest. Dagbrottsområdet skall återställas. Skog och jordbruksmark som ej är belastad av tidigare industriverksamhet bör säljas till enskilda brukare. Byggnader som inte kan nyttjas för annan industriell verksamhet skall saneras bort.” Detta är en klar målsättning, en linje som vi bör handla efter. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1 och 2 i NU:s betänkande 19.

Herr talman! Sin vana trogen tar Ivar Franzén ut svängarna ganska ordentligt i energipolitiken även vad gäller relativt små betänkanden. Jag skall emellertid inte ta det här stora greppet som Ivar Franzén gjorde, utan det blir förhoppningsvis tillfälle till det längre fram i vår. När det gäller ersättning för försenad idrifttagning av kärnkraftsreaktorer och det avtal som reglerar det säger Ivar Franzén att centern och vpk hela tiden har varit eniga om att detta varit ett felaktigt avtal, som de inte har ställt sig bakom. Låt mig säga att det finns en förhistoria. De grundläggande principerna fördes faktiskt fram för denna riksdag av den borgerliga regeringen. Såvitt jag förstår var centern en del av den borgerliga regeringen. Jag tror knappast att Ivar Franzén kan gå till ett generalangrepp i den här frågan. Man kan alltid tvista om belopp, om man har tolkat avtalet rätt osv., men Prot. 1986/87:89 detta principiella avvisande finns det ingen grund för, inte med den bakgrund 18 mars 1987 som centern har i den här frågan. Däremot bör vi gemensamt kunna konstatera att vpk hela tiden har fört en konsekvent linje. Dess företrädare bör alltså kunna tala om detta med större auktoritet. Men, vilket påpekades av den borgerliga regeringen, man kommer inte ifrån skadeståndsanspråken. Den socialdemokratiska regeringen fullföljde sedan de principer som den borgerliga regeringen hade lagt fram och som riksdagen i fullständig enighet, med undantag för vpk, ställde sig bakom, och det kan man inte hoppa av bara därför att vi har en socialdemokratisk regering. Jag tror inte att man generellt kan rikta den kritiken mot statens förhandlare — det är i varje fall sällan man hör de klagomålen — att de skulle vara för snälla i sina förhandlingar. Jag tror snarare att de allra flesta som har råkat i kontakt med statens förhandlare i stället har klagat över att det varit alltför ogint, alltför smått tilltagna ersättningar och alltför dålig förståelse. Bakgrunden är naturligtvis återigen, som jag framförde tidigare, att staten har att förvalta skattebetalarnas pengar. Jag är övertygad om att varje regering är intresserad av att hålla ordentligt i statens penningpung. Men avtalet är som det är. Om avtalets tillämpning pågår det ständiga diskussioner mellan parterna. Men vi kommer tyvärr inte ifrån detta avtal, vi kommer inte ifrån grunden för ersättningsanspråken, och då är det inte mycket att göra, utan bara att betala ut pengarna. Detta har vi diskuterat flera gånger tidigare i denna kammare och i utskottet. Därför finns det ingen anledning att mer i detalj upprepa de argumenten, utan jag skall nöja mig med att yrka bifall till utskottsmajoritetens förslag på denna punkt. Det pågår nu ett arbete för återställande av Ranstad. Såvitt jag förstår är vi alla överens om att det skall göras en fin återställning och att det får kosta en del pengar. Däremot är vi inte beredda, från utskottsmajoritetens sida, att säga att återställandet skall gå till på det eller det sättet, vilket förs fram i motionen. Därmed har vi icke nödvändigtvis sagt att de synpunkter som förs fram i motionen är fel och att vi inte kommer att landa där. Men, som majoriteten säger i utskottsbetänkandet, detta är nu föremål för utredning, och när man har analyserat de här sakerna och gjort en planering kan man från riksdagens sida slutgiltigt ta ställning till hur man vill göra. Vi tycker att man först skall verkställa utredning och analys. Därefter, på basis av fakta i målet, skall man slutgiltigt bestämma sig när det gäller återställning. Det är den tågordningen som utskottets majoritet har uttalat sig för. Jag vill därför yrka bifall till näringsutskottets hemställan i betänkande nr 19 och avslag på de två reservationer som är fogade till betänkandet.

Herr talman! Lennart Pettersson försöker pliktskyldigast blanda bort korten. Det avtal vi diskuterar här i kväll som berör Forsmark 3, Forsmarks Kraftgrupp AB, är ett avtal som lades fram av den socialdemokratiska regeringen 1983. Det är ett avtal som centern aldrig har biträtt, varför den historiebeskrivning som Lennart Pettersson här har gjort är helt felaktig. Det är vidare typiskt att man försöker krypa bakom och säga att det här är ett avtal, och det kan vi inte bryta osv. 169 Vår hemställan har varje gång innehållit en begäran om omförhandling. Det hade självfallet varit bäst om den hade villfarits direkt eller om avtalet aldrig hade godkänts. Några allvarliga försök i den riktningen har aldrig gjorts ifrån regeringens sida. Nu påstås att det i regeringskansliet och möjligen även på andra nivåer pågår ett visst förhandlande om och analyserande av detta avtals rimlighet, rätta tillämpning osv. Under alla förhållanden finns här så uppenbara felaktigheter att ingen regering skulle ha kunnat undgå att upptäcka dem om den aldrig så litet hade velat se objektivt på detta, och något litet se det ur skattebetalarnas synpunkt. Vi kan jämföra här med två ganska likvärdiga företag. Forsmark 3 ägs i huvudsak av Vattenfall. Vad beträffar Oskarshamn 3 sägs ibland att Sydkraft är kommunägt och ibland att det är ett privat företag. Det är någon sorts korsningsprodukt. I stort sett har det framförts samma argument för rätt till ersättning som för Forsmarks Kraftgrupp AB. Det har inte alls fått något. Ingen skulle ha haft något. Det hade varit det enda rätta. Moderaterna hade då faktiskt för en gång skull en liten poäng i sin energidiskussion, när de hävdade att det fanns vissa lika drag mellan dessa båda fall och att de borde ha behandlats lika. Där hade de faktiskt rätt.

Herr talman! Ivar Franzén anklagar mig för att blanda bort korten när det gäller detta avtal med Forsmarksgruppen. Han säger att det avtal som vi nu diskuterar har centern i själva verket aldrig ställt upp på. Ja, detta är att ha en formalistisk uppfattning om verkligheten, Ivar Franzén. Avtalet bygger på vissa grundläggande principer som lades fram inför Sveriges riksdag i ett förslag från, jag tror att det var, mittenregeringen. Samtliga riksdagspartier utom vpk ställde upp på de principerna. Sedan, Ivar Franzén, är man faktiskt förpliktigad att fullfölja de principerna i ett avtal, vilket alltså har skett. Därmed borde centerns ansvar för de grundläggande dragen i detta avtal vara helt klart. Diskussionen gäller sedan vad man kan säga om de ersättningar som betalades ut på basis av detta avtal. Det är självklart att det här är en svår förhandling. Men som jag sade tidigare är staten knappast känd för att vara alltför generös i olika typer av förhandlingar. Jag kan inte tänka mig att ett fackdepartement hårt trängt av budgetkrav skulle tveka ett ögonblick att dra ner på de ersättningar som de betalar ut för att i stället kunna använda pengarna för mera offensiva saker. Att i det läget göra tvärtom skulle inte stämma överens med den vanliga verklighetsuppfattning som jag tror att de flesta här i kammaren har. Centern kan därför inte krypa undan det grundläggande ansvar som den har för detta avtal. I avtalet förutsätts faktiskt att det skall föras ständiga resonemang. Om nu Ivar Franzén hört vissa rykten om att man i efterhand kanske skulle kunna justera ersättningen med ett antal miljoner, är det väl ett uttryck för att det är ett avtal som fungerar. Det bör Ivar Franzén vara glad för — det är ju precis vad han vill åstadkomma. Där har vi inte olika intressen — självfallet skall vi hålla nere ersättningarna så mycket som möjligt. Men i grunden finns då ändå det avtal som centern har varit med och formulerat principerna för.
Herr talman! Det är en underbar argumentering som Lennart Pettersson 18 mars 1987 för. Han talade först om det avtal som rörde Ringhals 3 och 4 och Forsmark 1 och 2 — han har rätt i att centern delvis var med på det. Logiken i Lennart Petterssons argumentering är då att eftersom centern inte är helt fri från ansvar för ett dåligt avtal, så måste centern sedan ställa sig bakom ytterligare ett dåligt avtal. Vi var ju tyvärr inte i majoritet i den borgerliga regeringen och kunde inte styra avtalet då heller. Därför blev det även då ett sämre avtal än vad vi ville ha till stånd, och det har vi en viss delaktighet i. Men eftersom vi har det får vi, när vi har kommit till insikt om att det var ett dåligt avtal, enligt Lennart Petterssons uppfattning absolut inte ha en annan mening när det gäller nästa avtal, som är ännu sämre. Det är väl tvärtom en merit, tycker jag. Den argumenteringen är alltså helt omöjlig, Lennart Pettersson. Sedan vilar Lennart Pettersson till synes trygg i förvissningen att regeringen självfallet gör allt vad den kan och att det här därför inte kan vara ett dåligt avtal; det bevakas minsann. Men ta del av konsekvenserna av detta! 1 060 miljoner är hittills utbetalda. Jag tror inte Lennart Pettersson kan motsäga mig när jag pekar på dessa direkt orimliga ersättningsvillkor: Man ersätter kärnkraft efter priset på gasturbinkraft. Kärnkraft kan aldrig vara så lättrörlig och på det sättet användas vid toppar, vilka man går in för att täcka med gasturbinkraften. Jag kan räkna upp flera sådana saker. Hela den argumentering som Lennart Pettersson för är bakvänd och ger egentligen bara ytterligare kraftfulla belägg för hur rätt centern har i sin kritik av avtalet.
Herr talman! Ivar Franzén gör nu en strategisk reträtt och erkänner i varje fall delvis centerns skuld till avtalet genom att man ställer sig bakom principerna, i varje fall för det inledande avtalet. Det är ju bra att kunna notera det. Jag har inte uppfattat det så — ingen annan heller, tror jag — att Ivar Franzéns kritik enbart gäller det avtal som avsåg Forsmark 3 och de 110 miljoner som vi diskuterade i år. Ivar Franzéns första inlägg var ju ett generalangrepp för att man över huvud taget hade betalat ut en enda miljon. Det var fråga om totalt 1 060 miljoner. Det är nog trots allt så att centern är delaktig i det här, och kanske — jag betonar kanske — hade vi, om den borgerliga regeringen på sin tid haft en annan utgångspunkt, kommit billigare undan. Men som avtalen nu är formulerade och med de principer som de bygger på finns det inga sådana möjligheter. Vi måste helt enkelt uppfylla avtalet — det är helt rimligt. Det äri enlighet med den uppgörelse som ligger i botten.
Herr talman! Folkpartiets uppfattning är att ingångna avtal skall hållas. Det gäller också statens avtal med Forsmarks kraftgrupp. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.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

Det väckte därför berättigad förvåning i exempelvis EFTA-kretsar när Sverige före jul beslöt att gå ifrån detta system. Det system som kommer att efterträda det gamla är svårkontrollerbart, mer svåröverskådligt, sämre och rörigare. Man hade inte bort avskaffa det gamla systemet. Det var uppenbart ett politiskt misstag. Om jag rätt har förstått underhandsresonemang om orsakerna till att förslaget om avskaffandet av den klassiska svenska ädelmetallkontrollen kom till stånd, så var ursprunget en strävan att hitta exempel och områden där man kunde visa upp s.k. avbyråkratisering eller förenkling. Emellertid har man inte lyckats göra vare sig det ena eller det andra. Det här området råkade vara det enda man hittade, och därför skulle man till varje pris förändra det rådande systemet. Men man har alltså gjort misstaget att förändra det till det sämre, och det bör man göra något åt. Nu skall jag inte driva den här frågan så hårt, eftersom det handlar om en försöksperiod. Men jag är övertygad om att man, om man hade haft alla fakta på hand när det första beslutet fattades, aldrig hade avskaffat det gamla, enkla och effektiva kontrollsystemet.

Herr talman! Kravet i vpk-motionen gällde en omprövning av riksdagens beslut i november 1986 om en avveckling av den obligatoriska statliga ädelmetallkontrollen. Detta beslut föregicks av en remissbehandling av den departementspromemoria som låg till grund för den nya lagen om handel med ädelmetallarbeten. Kommerskollegium uttalade då att den föreslagna ändringen av vårt system för ädelmetallkontroll inte skulle komma att försvåra det framtida samarbetet inom ädelmetallkonventionen. Denna konvention härstammar från 1975, då den skrevs under av bl.a. åtta EFTA-länder. Den ställer vissa krav, men säger inte att det behöver vara en kontroll och märkning av ädelmetaller. Inom konventionsländerna finns dock både obligatoriska och frivilliga system för både kontroll och stämpling. Innan vårt förslag framlades informerade en expertgrupp inom konventionen om att Sverige hade planer på att slopa obligatoriet. Det skedde våren 1986, och ingen hävdade då att Sverige inte skulle kunna fullgöra sina förpliktelser efter införandet av de nya reglerna. Utskottsmajoriteten anser inte att det på grund av de motiv som framförs i motionen finns anledning att riva upp det beslut som fattades i kammaren i november 1986. Lagen träder ju i kraft först den 1 juli 1988. I beslutet ligger också, som Jörn Svensson helt riktigt sade, att det inom en femårsperiod skall göras en utvärdering av den nya lagen, och då kan vi ta ställning till om någon ändring behöver göras. Jag yrkar därför bifall till näringsutskottets hemställan och avslag på reservationen.

Herr talman! Att en utskottsmajoritet inte vill välta ett beslut som den har fattat för så kort tid sedan kan jag till nöds förstå, men jag tycker i alla fall att man skall vara så hederlig att man kan medge att man faktiskt gjorde ett misstag och en felbedömning. Det är en litet lustig argumentering när man i ett ärende kan säga att det här försvårar inte våra relationer med EFTA-länderna men samtidigt i andra ärenden understryker hur viktigt det är att eftersträva enhetlighet. Det hade varit väldigt bra, om det svenska systemet hade kunnat få stå som mönster för en enhetligare kontroll, inte minst med tanke på behövligheten av en sådan kontroll. Det förekommer ett omfattande internationellt skojeri med ädelmetallarbeten, som man är allmänt medveten om och som kan upprätthållas därför att provningssystemen inte är tillräckligt kvalificerade eller inte tillräckligt djupgående. Därför var riksdagens beslut i höstas inte någonting som leder till bättre överskådlighet och större enkelhet, utan det leder till ökade komplikationer, ökad oenhetlighet och sämre kontroll. Därför var det ett dumt beslut.
Herr talman! Jag citerade bara kommerskollegiets remissyttrande, där det noteras att vissa konventionsländer inte har något obligatorium, t.ex. Schweiz, Portugal och Norge. Det var det jag citerade, Jörn Svensson.

Herr talman! Jag vill erinra Wivi-Anne Radesjö om en sak. Vi sitter inte i den här kammaren för att ständigt åberopa underordnade myndigheters mer eller mindre välöverlagda påståenden, påståenden som ofta är färgade av att myndigheterna har en förhandsinställning och av olika skäl vill gå departementet till mötes med att tillhandahålla argument för dess ståndpunkter. Visitter här för att göra självständiga bedömningar, därför att det är vi som är den sista och överordnade instansen. Då skall vi använda vårt självständiga omdöme, och då skall vi kalla ett dumt beslut för ett dumt beslut. Nu har Wivi-Anne Radesjö retat upp mig, så nu vill jag faktiskt yrka bifall till min reservation.

Herr talman! Vi skall nu diskutera kulturutskottets betänkande nr 13 om anslag till museer och utställningar. Tidigare år har denna diskussion skett inom ramen för ett mer omfattande kulturbetänkande. Men det kan vara motiverat att ha en särskild debatt om museioch utställningsverksamhet. Det egendomliga är bara att vi inte kommer att ha en sådan debatt i vår utan två. Regeringen har nämligen i dagarna lagt fram en särproposition om de centrala museernas uppgifter och ansvar. Den berör i hög grad de frågor vi tar upp i dag. Som exempel kan nämnas att när utskottet föregående år avstyrkte en moderat motion om Riksutställningar, var det med motivering att den utredning som ligger till grund för den nu framlagda särpropositionen inte skulle föregripas. I år erinrar utskottet om detta och bestämmer sig i nästa andetag just för att föregripa behandlingen av de förslag regeringen framlägger med anledning av utredningsarbetet. Att utskottsmajoriteten på detta sätt delar ett enhetligt sakområde, och två gånger med ett par månaders mellanrum tar ställning till samma anslag skapar otydlighet om vad riksdagen egentligen vill på området. Men dessutom belastar det kammarens arbete helt i onödan. Det är symtomatiskt att nästa museidebatt är inbokad till den 1 juni, dvs. efter det datum då riksmötet enligt riksdagsordningen skall vara avslutat. Utskottsmajoritetens agerande underlättar sannerligen inte möjligheterna att leva upp till riksdagsordningens bestämmelser. Så till sakfrågorna. Vi har från moderat sida föreslagit en reduktion av anslaget till Riksutställningar med 3 milj.kr. En utförlig motivering finns i den motion som väcktes redan förra året där vi avslutningsvis säger att tiden är mogen för en översyn av Riksutställningars verksamhet. Den bör kunna effektiviseras och begränsas samt i viss utsträckning kunna överföras till andra institutioner. Kostnaderna bör också i högre grad kunna täckas med avgifter. Men jag skall inte i första hand hänvisa till moderata motioner. Det kan lätt ge socialdemokraterna förutfattade meningar. Jag skall i stället citera ett par artiklar publicerade i Svenska Dagbladet tidigare i år. Den 29 januari skrev Cecilia Stam under rubriken Riksutställningar — byråkratisk koloss? bl.a. följande: ”Internt har dugliga producenter sagt upp sig respektive tagit mycket — Prot. 1986/87:89 tjänstledigt. De har ”samarbetsproblem”. Enligt flera personer jag har 18 mars 1987 intervjuat tycks numera ovisshet råda om vem som skall göra vad på Riksutställningar. Vad som framför allt frustrerar kreativa producenter är den långsamma takten på produktionen, att alltför lång tid går mellan förslag och utförande.” Och längre fram i artikeln: ”Något är således inte som det borde vara. Förklaringen är troligen enkel. Riksutställningar har blivit en institution, och därmed byråkratiserat. Man behöver inte längre berättiga sin existens inför de anslagsgivande statsmakterna.” Cecilia Stam slutar: ”Jag kan i andanom se hur Riksutställningar blir svenska statens rikslikare för utställningsmediet. Det vore möjligen ekonomiskt förmånligt, och enkelt för myndigheterna, men destruktivt för lokal kreativitet och kunskap. Det är inte självklart att just Riksutställningar är bäst på att göra utställningar i Sverige.” Om Cecilia Stam inte är vittnesgill i socialdemokraternas ögan kan jag hänvisa till en artikel den 2 februari i samma tidning av Göran Holmberg, förbundsdirektör i Konstfrämjandets riksförbund 1980-1986. Han säger bl.a.: ”Cecilia Stam markerar en livsnödvändig princip i artikeln ”Riksutställningar — byråkratiserad koloss?” då hon tar avstånd från ”att någon statlig institution överhuvudtaget får så mycket makt som Riksutställningar har aptit på”.” Göran Holmberg hänvisar till en utredning med bl.a. ABF:s förre förbundsordförande Inge Johansson. Den rekommenderade 1983 ”det som Stam nu indirekt skriver om, nämligen en kritisk och öppen granskning av Riksutställningars förmåga att leva upp till de ursprungliga intentionerna och institutionens effekt på hela konstlivet. Museiutredningen undvek detta helt och hållet, och lämnar därmed frågan till kulturminister Bengt Göransson.” Att Bengt Göransson inte seriöst tagit itu med problemet framgår av den proposition som vi skall diskutera den 1 juni. För dagen vill jag yrka bifall till den moderata reservationen nr 4. Vår andra reservation gäller Arbetets museum i Norrköping. I det fallet citerar utskottet 1985 års budgetproposition som hävdar att museet har stor betydelse för det växande intresset för att utforska arbetets historia och att museet bör kunna få stor betydelse när det gäller en samlad dokumentation av arbetets historia och arbetslivets förändring. Så långt utskottet. Att den gamla textilfabriken Strykjärnet i Norrköping förvandlats till ett Arbetets museum finns ingenting att säga om. Men när man gör anspråk på att bli ett riksmuseum för arbete och därför kräver medel i annan ordning än andra regionalt förankrade museer, finns det anledning att se litet närmare på saken. Vilket kulturhistoriskt museum har inte som en av sina främsta uppgifter att spegla arbetet och arbetslivets förändring? Det gäller Nordiska museet, Historiska museet och Etnografiska museet, vilka får ställning som ansvarsmuseer enligt regeringens museiproposition. Det gäller givetvis alla länsmuseer runt om i landet. Arbetet är, på gott och ont, människans allra närmaste följeslagare. ”Du skall äta ditt bröd i ditt anletes svett” står det redan i 175 Genesis. Var Arbetets museum har sin plats i det svenska museimönstret är oklart. Varför regeringen så beredvilligt vill låta staten stå för kostnaderna är däremot lätt att förstå när man konstaterar att LO, ABF, KF och TCO är stiftare. För verksamhetsåret 1985/86 gavs ett statsbidrag på 5 milj.kr. Det året gav ett överskott på 3,3 milj.kr. Nästa års verksamhet föreslås liksom årets på nytt få 5 milj.kr. Statsbidraget svarar då enligt årets budget för hela driftskostnaden. Stiftarna med det inte alldeles barskrapade LO i spetsen står, vad jag kan se av verksamhetsberättelsen, inte för ett öre av driften. Herr talman! I den moderata motionen anser vi att stiftarna bör ta ett större ansvar för Arbetets museum och att bidrag i övrigt skall sökas på samma villkor som gäller för andra regionala museer. Jag yrkar bifall till reservation nr 3.

Herr talman! Det händer ju sällan att motioner tillstyrks vid utskottsbehandlingen. Därför noterar jag med tillfredsställelse att så har skett med motion Kr272, som föreslår mindre förstärkningar av anslagen till Statens musiksamlingars bibliotek. Tillstyrkandet gör det möjligt för Statens musiksamlingar att få städat i sina nya kontorslokaler. Dessutom kan biblioteket, som planerat, ansluta sin katalog till forskningsbibliotekens datasystem LIBRIS. Anslutningen innebär en rationalisering av katalogiseringsoch utlåningsverksamheten, som medför bättre service till ett ökat antal låntagare i hela landet, förenklat arbete för personalen men också direkta besparingar på driftskontot. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets skrivning under punkt 7. Motion nr 201 handlar om den unika porträttsamlingen på Gripsholms slott, varav den största delen hänger på Gripsholms folkhögskola, vilket tyvärr innebär minskad tillgänglighet för allmänheten. Motionen avstyrktes i utskottet men ”i positiv anda” och efter en livlig diskussion. För folkpartiets del vill jag understryka utskottets förhoppningar om att porträttsamlingen i högre grad görs tillgänglig för allmänheten utan att säkerheten för den skull blir eftersatt. Herr talman! Folkpartiet vill tillföra statens konstmuseer större resurser än regeringen vill för inköp av konstverk till sina samlingar. De senaste åren har konstpriserna skjutit i höjden. Samtidigt har anslagen för inköp av konst till statens konstmuseer minskat. Denna kombination har en olycklig inverkan på museernas möjligheter att utöka sina konstsamlingar. Det finns uppenbara risker för att det uppstår luckor i samlingarna som inte kan fyllas i efterhand. Detta gäller exempelvis samlingarna av samtida svensk konst, där det är av stor betydelse att kontinuiteten i inköpen upprätthålls. Statens konstmuseer kräver inte några stora belopp för inköp men betonar vikten av att anslagen ligger på en viss nivå, som är densamma år efter år. Moderna museet vill ha möjlighet att köpa mer samtida utländsk konst. I dag slukas anslagen nästan helt och hållet av kostnaderna för vårdandet och bevarandet av befintlig konst, och nyförvärven får lämnas därhän. Nationalmuseet har ett stort intresse av att förstärka de delar av samlingen som redan har en stor tyngd, och man vill tillföra samlingen äldre konstverk och skulptur. Sådana inköp är naturligtvis kostsamma, men ett ökat anslag = Prot. 1986/87:89 skulle göra det möjligt att kanske en gång om året — eller i alla fall en gång 18 mars 1987 vartannat år — förvärva något betydande konstverk. I fjol föreslog regeringen en förstärkning av inköpsanslaget med 2,7 milj.kr. Tyvärr anvisades endast 500 000 kr. av dessa som en permanent förstärkning. Folkpartiet ville att hela beloppet skulle vara en permanent ökning. I år föreslår regeringen — i och för sig konsekvent — en minskning av anslaget med 2 594 000 kr. Folkpartiet föreslår i stället en ökning av anslaget med ungefär samma belopp, dvs. 2,6 milj.kr. Detta förslag innebär ett bibehållande av nivån på innevarande budgetårs anslag. En av våra stora tidningar hade i går en artikel på kultursidan som bl.a. berättade om när ståndsriksdagen år 1853 för första gången gav staten rätt att köpa konst. Ett par år tidigare hade medel anslagits till ett nationalmuseum där den offentligt ägda konsten kunde samlas. Det hade visat sig att konstnärerna måste stödjas på fler sätt än enbart genom kungahusets och förmögna privatpersoners köp av konstverk. Därför beslöt riksdagen att anslå 2 000 riksdaler för inköp av verk utförda av svenska konstnärer. I dag stöder staten konstnärerna på många andra sätt, men 1853 års beslut var principiellt betydelsefullt. Staten åtog sig därmed ett ansvar för att bevara den svenska konsten till eftervärlden, ett ansvar som är lika angeläget i dag. År 1853 anslog riksdagen alltså 2 000 riksdaler. Jag undrar vad den summan motsvarar omräknad i dagens penningvärde? Hur som helst, folkpartiet menar att 2,6 milj.kr. i dag är ett rimligt anslag för att upprätthålla nivån på förvärven av konst i statens konstmuseer. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 2.

Herr talman! I detta betänkande från kulturutskottet, nr 13, behandlas i 13 punkter anslag till museer och utställningar. Enighet råder om nio punkter. Av de fyra punkter som vi är delvis oeniga om står moderaterna för två, folkpartiet för en och socialdemokraterna för en. Jag vill yrka bifall till hemställan i utskottets betänkande på alla punkter utom på punkt 7, där jag yrkar bifall till den socialdemokratiska reservationen. Jag yrkar avslag på reservationerna 2, 3 och 4. De tre borgerliga reservationerna är gamla bekanta. Som vanligt vill moderaterna inte anslå medel till Arbetets museum. De vill dessutom minska anslaget till Riksutställningar. Som vanligt föreslår folkpartiet mer pengar än vi för konstinköp. Den socialdemokratiska reservationen gäller ett ökat anslag till statens musiksamlingar med 175 000 kr., som Margareta Mörck sade. Det motsvarar drygt 1 90 av hela anslaget. Det rör sig alltså inte om avskräckande stora summor. Detta är därför inte främsta anledningen till vårt avslagsyrkande. Anledningen till vårt nej är dels att vi anser att det vore fel av riksdagen att besluta om anslag till institutioners lokalvård, dels att vi som vanligt föredrar att låta tillsatta beredningar först säga vad de tycker i frågor som de har 177 tillsatts för att ha en uppfattning om. Om den folkpartistiska reservationen är egentligen inte så mycket att säga annat än att vi faktiskt inte har de pengar som Margareta Mörck föreslår att vi skall anslå för konstinköp. Om vi hade dessa pengar kunde det kanske vara trevligt att se till att konstinköpen ökade. Men som bekant har vi i år valt att hellre satsa de medel vi lyckas få fram på annat sätt, bl.a. på förbättring av visningsersättningen. De moderata reservationerna är, som jag sade, gamla bekanta. Arbetets museum har moderaterna nu flera år velat beröva det statliga bidraget. Nu kommer alltså kraven igen. När moderaterna säger att det inte finns skäl att särbehandla Arbetets museum tror jag att det beror på att de inte inser att det är viktigt att utforska och dokumentera även arbetets historia. Eftersom det här området varit så totalt eftersatt, finns det enligt vår uppfattning all anledning att ge det en positiv behandling, för att lyfta fram en skildring av de många människornas insatser och upplevelser i arbetslivet. När det gäller Riksutställningar sades i den moderata motionen förra året att Riksutställningar alltmer gör insatser för att med bildens hjälp förmedla inlägg i samhällsdebatten i stället för att satsa på spridande av konst. Denna motsättning som moderaterna förutsätter finns mellan bilden som inlägg i samhällsdebatten och bilden som konst vill jag protestera emot. Jag skulle vilja fråga Lars Ahlmark om moderaterna verkligen tycker att bilden inte skall få användas även som inlägg i samhällsdebatten. Utskottsmajoriteten anser, som framgår av betänkandet, inte att det finns skäl att uppskjuta beslutet om anslag till Riksutställningar till behandlingen av museipropositionen. Vi kan inte se att dagens beslut kan hindra att utskottet i samband med denna propositions behandling kan diskutera fritt omkring Riksutställningars framtida roll. Lars Ahlmark har rätt i att det kommer att bli två debatter om museer och utställningar. Förhoppningsvis kommer vi att få en bättre tidpunkt på dagen för att föra den andra diskussionen. Lars Ahlmark hämtade motivering för moderaternas ställningstagande från förra årets motion. Det har han blivit tvungen till, såvitt jag förstår, därför att det i den motion som väckts i år inte finns några motiveringar. Jag kan notera att Lars Ahlmark har läst Svenska Dagbladet och följt debatten mellan Cecilia Stam, Göran Holmberg och Bengt Skoog. Det rör sig naturligtvis om utomståendes uppfattningar och i vissa fall spekulationer, skulle jag vilja säga. Det framgår av remissvaren på museipropositionen att museerna är mycket positivt inställda till Riksutställningars fortsatta medverkan i svenskt utställningsliv. Både Cecilia Stam och Göran Holmberg — jag har också följt debatten — skriver mycket om det som har varit, mycket litet om det som är och ingenting alls om vad som planeras för framtiden. Riksutställningar kan ju detta med utställningar, och man är därtill angelägen om att förmedla sina kunskaper och erfarenheter. Lars Ahlmark, och moderaternaii sin reservation, tycker att vi inte borde ha tagit ställning till anslaget till Riksutställningar. Det är naturligtvis inte så gott att hålla reda på vilket ställningstagande man gör från år till år. Förra året var det faktiskt så att moderaterna hade två reservationer när det gäller Riksutställningar. I den ena reservationen yrkades på en neddragning med 3 miljoner, och i den andra begärdes en översyn. Så det stämde kanske inte riktigt så bra i Prot. 1986/87:89 tyckandet den gången. 18 mars 1987 Jag måste göra en liten kommentar till frågan om anslaget till detta Arbetets museum. Det står i den moderata motionen att Arbetets museum är ett ansvarsområde främst för arbetsmarknadens parter. Det uttrycket brukar man använda i förhandlingssammanhang, och då har man i allmänhet parter som sitter på var sin sida. Jag vill bara för klarhets vinnande påpeka att de som står bakom Arbetets museum är LO, TCO, ABF och KF. Jag tror inte att moderaterna med denna motion har velat rikta någon uppmaning till SAF att gå med i det här arbetet. Det kanske vore bra i och för sig. Jag vill bara ställa ytterligare en fråga när det gäller Arbetets museum. Det står i reservationen att Arbetets museum liksom andra skall söka medel inom ramen för bidrag till regionala museer. Kanske moderaterna också har något förslag om vems anslag som i så fall skall minskas.

Herr talman! Det är ett faktum att Arbetets museum har behandlats på ett helt unikt sätt. Det är ett museum som har en stiftelse bakom sig. I den stiftelsen ingår de organisationer som både jag och Sylvia Pettersson nämnde. Men dessa organisationer har enligt den budget som är framlagd för innevarande år inte alls bidragit till driften. Driften står staten för helt och hållet. Det är litet överraskande med tanke på de ambitioner stiftarna säger sig ha då det gäller att satsa på utvecklandet av detta museum och över huvud taget på speglingen av arbetets roll i utvecklingen av vårt land. Det är alldeles uppenbart att mängder av museer har tagit det ansvaret. Det finns därför ingen anledning att särbehandla Arbetets museum i Norrköping på det sätt som skett. Riksutställningars roll har diskuterats i den särproposition som nyligen lagts fram. Där framkommer en rad kritiska synpunkter på Riksutställningars sätt att fungera och bestämda önskemål om att verksamhet skall föras över från Riksutställningar till de museer som har den sakliga kompetensen då det gäller ting som skall ställas ut. Det hade varit värdefullt att få föra denna diskussion i ett sammanhang. Vi har konstaterat att dessa uppfattningar föreligger långt tidigare. Redan föregående år tog vi upp saken motionsledes. Jag citerade tidningsartiklar, och nu kommer det alltså också i remissyttrandena. Därför är det högst motiverat att begränsa Riksutställningars anslag och i den fortsatta diskussionen kring museipropositionen och i andra sammanhang se vilka insatser man kan göra för att på ett bättre sätt skapa fungerande vandringsutställningar av hög kvalitet i vår land.